Fru talman! Under dagens debatt och i ett särskilt yttrande fogat till betänkandet nr 10 har socialdemokraterna uttalat sitt missnöje med den behandling som motionen nr 4 har fått. Nu instämmer Arne Pettersson också i denna kör, och han uttalar t.o.m. en förmodan att det skulle ha varit något samspel mellan regering och utskottsledamöter som har förorsakat förseningen. Jag försäkrar Arne Pettersson, att så ligger det inte till. Både Arne Pettersson och vi i centerpartiet läste givetvis propositionsförteckningen, och där fanns ju den väntade propositionen om den ekonomiska politiken med. Vi vet nu samtliga att en sådan proposition inte kom. Den kommer i stället i januari. När det gäller formaliteterna kring behandlingen i utskottet har utskottets ordförande Eric Enlund förklarat och motiverat varför behandlingen av motionen har dröjt, och det finns inte särskilt mycket att tillägga i den delen. Det har emellertid också sagts här att det inte tillåtits någon debatt i utskottet. Detta påstående är för mig helt obegripligt. Jag har i varje fall inte varit med om att ordföranden vägrat någon ordet vid behandlingen av olika frågor i finansutskottet. Anledningarna till att propositionen om den ekonomiska politiken inte lades fram nu i höst har redovisats här i riksdagen dels av ekonomiministern i en interpellationsdebatt den 27 november, dels av budgetministern i dagens debatt. Jag tycker att skälen är sådana att vi måste acceptera dem. Det är väl ändå så att vi alla kan konstatera att det internationella läget är utomordentligt svåröverskådligt, särskilt med hänsyn till situationen på oljemarknaden — vi kan varje dag läsa om händelserna i arabvärlden. Som ekonomiministern anförde i den nämnda interpellationsdebatten ville regeringen avvakta ett beslut som kommer att fattas vid OPEC:s möte i Caracas den 17 december. Man ville vidare avvakta OECD-sekretariatets bedömning av den internationella utvecklingen liksom betalningsbalansdelegationens definitiva resultat beträffande bytesbalansens storlek. Jag tycker att detta är skäl som man borde kunna acceptera även från socialdemokratiskt håll. I betänkandet lämnas en översiktlig redogörelse för dagens ekonomiska läge. Vi vet alla att där finns både ljuspunkter och problem, men med tanke på att så många socialdemokratiska talare deltagit i dagens debatt är det kanske naturligt att det främst är problemen som har betonats och belysts. Det har självfallet också förts en debatt här om vem som bär skulden till de svårigheter som finns. Jag tycker för min del att budgetministern i det sammanhanget höll ett välbalanserat anförande, som var välgörande att höra. Vi är dock utomordentligt beroende av många faktorer som vi inte själva råder över. Som har sagts här i dag har problemen i mycket också sin grund i den politik som har förts tidigare, inte minst under åren 1974-1976. Jag har en minnesbild från den tiden, då den allmänt ansedde industriledaren Arne S. Lundberg gjorde följande uttalande: Vi har delat den kaka som fanns att dela och därutöver en kaka till — som inte fanns. I det uttalandet pekas på en av de största anledningarna till dagens I debatten i dag har också sagts att vi inte kan vänta på åtgärder för att komma till rätta med dagens problem. Detta är riktigt. Det kan vi inte. De viktigaste uppgifter som nu ligger framför oss — och på den punkten tror jag vi är ense — är att minska vårt oljeberoende och att förbättra konkurrenskraften. Vi måste vara återhållsamma med såväl privat som offentlig konsumtion och därigenom bereda utrymme för ökad export, och vi måste genomföra de nödvändiga strukturomvandlingarna i socialt rimliga former. Man torde kunna konstatera att regeringen inte på något sätt har varit overksam. Riksdagen har förelagts förslag om ändringar såväl i energibeskattningen som i inkomstbeskattningen i syfte dels att spara energi, dels att underlätta avtalsrörelsen. Propositionen 58 kommer ju senare att behandlas här i kammaren. Det har talats mycket här om budgetarbetet och vad som läckt ut om det. Genom de läckor som kommit till uttryck här har det talats om restriktivitet i budgetarbetet i syfte att dämpa takten i utgiftsökningarna. Jag tror att vi skulle kunna vara överens om att detta säkerligen är nödvändigt. Vidare har vi den kommunala sektorn som växer i en alltför hög takt. Överenskommelserna håller inte. Här har regeringen aviserat att den i början av 1980 kommer att ta upp nya överläggningar med kommunförbunden. Fru talman! Jag tänker inte närmare gå in på de frågor som behandlas i det föreliggande betänkandet. Vi återkommer ju till dem i andra sammanhang.
Fru talman! Jag har hört många underliga uttryck i samband med kommunernas expansion på sitt åtagandeområde, men det är första gången som jag har upplevt att en man, som jag vett.o.m. är kommunalt engagerad, kallar kommunernas expansion för förfärande. Det är alltså förfärande att man bygger ut den kommunala omsorgen om människorna. Det är en mycket intressant beskrivning av centerns syn på kommunalpolitiken — på sjukvård, omsorgsvård, barntillsyn osv.
Fru talman! Jag tog upp denna synpunkt i samband med en allmän betraktelse över vårt ekonomiska läge. Då måste det ju konstateras att man vid överläggningarna mellan statsmakterna och kommunerna kom överens om en volymmässig ökningstakt på 3 96. I dag kan vi konstatera att den blir 5,4 96 1979.
Fru talman! Man skulle kunna säga mycket om det här. Till dels kan jag förstå kommunerna. Kan man inte lita på regeringen i andra avseenden kan man fråga sig hur kommunerna skall kunna lita på den i det här fallet. Det finns exempel från tidigare då liknande överenskommelser träffades mellan kommunerna och en annan regering. Då höll de parter som träffat överenskommelse sina åtaganden. Det kan, Torsten Gustafsson, bero på tilliten till den sittande regeringen.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att behandla den del av vår motion och av utskottsbetänkandet som handlar om ungdomens utbildning och arbete. Kulmen på den svåra situation på arbetsmarknaden som vi nu har haft under några år nådde vi någon gång i maj-juni 1978. Vi kan konstatera att det sedan dess har blivit bättre när det gäller antalet lediga platser. Siffrorna på arbetslösheten har blivit litet lägre. Men den här förbättringen är egentligen väldigt liten. Det är det mest dominerande intrycket. När situationen i många företag har förbättrats ekonomiskt, har detta ännu inte lett till att vi på ett effektivt sätt kunnat minska arbetslösheten. Den förstärkning som vi ändå har kunnat registrera på arbetsmarknaden sedan ungefär mitten av 1978 bärs upp av den offentliga sektorn. Det borde kanske Torsten Gustafsson ha haft i tankarna när han nyss stod här och talade om den förfärande ökningen ute i kommunerna. Hade vi inte fått denna ökning skulle inte heller arbetslösheten ha minskat. Trots den här lilla förbättringen på arbetsmarknaden är ju situationen mycket allvarlig, kanske framför allt för de unga människorna. Tyvärr måste man konstatera att det inte har blivit bättre utan egentligen sämre sedan vi skrev den här motionen och lade fram den för riksdagen i början av oktober. Flera socialdemokratiska talare har stått här i dag och berättat hur den ena prognosen efter den andra justerats, hur bedömningarna inför 1980 blir dystrare både här hemma i Sverige och i vår omvärld. Det är alltså inte någon särskilt ljus framtid som vi kan vänta på arbetsmarknaden heller just nu. Fortfarande är det närmare 100 000 unga människor som står utanför den vanliga arbetsmarknaden, utanför den ordinarie ungdomsskolan. Och hur man än vänder och vrider på siffror, hur man än resonerar om internationella jämförelser, så är det här ändå ett oerhört allvarligt problem för oss här i Sverige och nu: närmare 100 000 ungdomar som inte får plats på den vanliga arbetsmarknaden eller i den vanliga ungdomsskolan. Det är inte första gången som vi i den här kammaren diskuterar ungdomsarbetslösheten. Vi har gjort det många gånger förut. På hösten 1977 lade sysselsättningsutredningen — mot bakgrund av den allvarliga situationen för de unga på arbetsmarknaden — fram förslag om varvad utbildning. Den lade fram förslag som rörde ungdomens behov av att få praktik ute på arbetsmarknaden. Det här var konkret utarbetade förslag, men vad har hänt sedan dess? Det tog väldigt lång tid innan regeringen över huvud taget gjorde någonting åt förslagen från sysselsättningsutredningen. Så småningom var man tvungen, efter upprepade framstötar från oss socialdemokrater här i riksdagen och från många ungdomsförbund, att ändå göra någonting. Och regeringen lade fram ett förslag som, tyvärr, mest innehöll ord men också en försöksverksamhet med varvad utbildning —en försöksverksamhet som kom i gång så småningom på våren 1979 och omfattade sju kommuner, maximalt 200 elever. Sedan tyckte kanske regeringen att det var litet väl litet och lade fram ett ytterligare förslag. Nu har vi en försöksverksamhet som omfattar hela 400 elever! Det var alltså 1977 som sysselsättningsutredningen lade fram ett förslag om varvad utbildning och praktik för ungdomar. Jag tror inte att utredningens ledamöter ens i sin livligaste fantasi kunde föreställa sig att det förslaget på sluttampen av 1970-talet inte skulle ha resulterat i mer än en ynka försöksverksamhet med 400 elever i hela landet. Det har talats väldigt mycket om en garanti för ungdomarna. De skulle få antingen arbete, praktik eller utbildning. Men det blir inte så mycket mer än ord av det. Och varje gång vi tar upp det här i riksdagen möts vi från borgerligt håll av framför allt tre olika argument för att ingenting skall göras. För det första säger man att situationen när det gäller arbetslösheten egentligen är ganska bra i det här landet, och så hänvisar man till statistik från andra länder. För det andra brukar man säga: Aldrig har någon regering i Sverige satsat så mycket på arbetsmarknadspolitiska åtgärder som de borgerliga regeringarna. För det tredje brukar man hänvisa till något utredningsförslag som man har på gång inom departementen. Men jag tror att ungdomarna skulle vara mer betjänta av att vi i stället för den här ständigt återkommande diskussionen i den här kammaren fick se de konkreta resultaten. Vi kan inte långrota med frågorna på det här sättet, därför att under tiden är det många unga människor som tappar tron på samhället, tappar tron på att de själva någon gång skall kunna få en ordnad tillvaro. Fru talman! Jag tror att det är ganska många människor, även inom de socialdemokratiska leden, som menar att en hel del av de ungdomar som i dag går utan arbete gör det därför att de själva är slöa. Det är många som tror att det är mycket lätt att bara gå till någon samhällelig institution och få ett kontantstöd från Samhället och inte behöva arbete. Jag vill påstå att den bilden stämmer ganska illa med verkligheten ute. Det finns nu ganska många lediga jobb ute på arbetsmarknaden. Det är många företag som säger att de söker arbetskraft. Men de söker inte den arbetskraft som de här 16-, 17-, 18 och 19-åringarna kan erbjuda. De kan inte komma i fråga för de lediga jobben. Det är yrkeskunniga människor som man vill ha framför allt. Vi måste ställa krav på ungdomarna. Det är nödvändigt både för dem själva och för samhället. Men när ungdomar som ingenting hellre vill än att få ett arbete, får sig itutat från vuxenvärlden att de är slöa och att det är deras eget fel att de är arbetslösa, är vi inne på farliga vägar. Situationen är allra allvarligast för de unga flickorna. Den relativa arbetslösheten i oktober i år bland flickor under 20 år var 8,4 26. Det är en siffra så hög att den borde stämma till eftertanke och omedelbara insatser. Och det kanske vore något att tänka på för folkpartiet, som ju är det parti som högljuddare än andra har talat om ungdomar och talat om kvinnor och som dessutom sedan 1976 har haft ansvar för arbetsmarknadsdepartementet. När det gäller föreställningen att det är så många ungdomar som bara kan gå och hämta bidrag för sin existens och att de därför inte anser det mödan värt att ta ett jobb, vill jag bara anföra en enda siffra för att visa att det oftast är mera tro än vetande bakom de påståendena. Av de 16-17-åringar som var arbetslösa i oktober var det 80 26 som inte fick något kontant stöd. Det är alltså den helt dominerande delen av dem som inte har möjlighet att få kontant stöd. Vi har i dag 33 000-34 000 öppet arbetslösa ungdomar. Vi har ännu fler ungdomar som har beredskapsarbeten. Hur kommer det att gå med de ungdomarna framöver? På länsarbetsnämnd efter länsarbetsnämnd har man nu slut på pengarna för de här beredskapsarbetena, och arbetsmarknadsstyrelsen har vänt sig till regeringen för att få mera pengar. Jag har ställt en fråga, som jag kommer att få svar på innan riksmötet är slut. Men det är litet märkligt att man skall behöva ställa en sådan fråga till en regering som gång efter annan har stått i denna talarstol och slagit sig för bröstet och sagt: Ingen regering har satsat så mycket som vi på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men många ungdomar som i dag har beredskapsarbete eller som hoppas kunna få beredskapsarbete kanske under den närmaste månaden, vet ännu inte om regeringen kommer att ge arbetsmarknadsverket de pengar som krävs. I dag finns det inga pengar. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation som bl.a. också innebär krav på att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att den stora gruppen av ungdomar skall få bättre möjligheter till utbildning och arbete.

Fru talman! Bostadspolitiken är ett dystert kapitel. Nog märks det att många bostadsministrar ränt över Norrbro sedan Ingvar Carlsson för fem år sedan signerade socialdemokraternas bostadsreform. Så står det i tidningen Byggnadsarbetaren nr 34. Det uttrycker stämningsläget bland byggnadsarbetarna och inom deras fack, som inte ser några ljuspunkter i bostadspolitiken. Under tre borgerliga regeringar har bostadsbyggandet stabiliserats på en låg och synnerligen otillräcklig nivå. Det finns inte några ljuspunkter i regeringens bostadspolitiska syn. Det sker ingenting som väcker förhoppningar om ett ökat bostadsbyggande. Som framgår av finansutskottets betänkande har bostadsstyrelsen nyligen frågat länsbostadsnämnderna om omfattningen av långivningen 1979. Igångsättningen av statligt belånade projekt kan i år beräknas uppgå till ca 53 000 lägenheter. Vi känner till att en del byggprojekt — avsedda att sättas i Åtgärder för att stabilisera ekono gång under fjärde kvartalet — inte kommer i gång förrän tidigast under 1980. Det är lätt att dra slutsatsen att antalet icke statligt belånade bostäder blir mindre än det prognoserade. Som det ser ut just nu kommer antalet påbörjade bostäder att uppgå till 55 000-56 000. Det betyder att vi har ett bostadsbyggande som ligger på en nivå där vi måste gå tillbaka till 1930-talet för att få en rättvis jämförelse. Likheten med det för löntagare och därmed jämställda grupper så olyckliga 1930-talet präglar i särskilt hög grad bostadssituationen. Det lägsta bostadsbyggandet i modern tid, de högsta priserna och därmed också de högsta boendekostnaderna någonsin leder i en allt snabbare takt bort från bostadspolitikens sociala ärende. De statsråd som vid lämpliga tillfällen uppträder som förespråkare för en fortsättning på en socialinriktad bostadspolitik blir allt sällsyntare. Och när regeringen hör av sig på detta område så består det i att man söker åstadkomma hinder för en rättvisare bostadspolitik. När riksdagen under gårdagen diskuterade kravet på en utredning om totalfinansiering av bostadsbyggandet kom inte den majoritet till uttryck som fanns i samma ärende när civilutskottet behandlade den socialdemokratiska motionen. Någon där uppe hade gett kontraorder. Statsministern påstod i regeringsförklaringen att man skulle föra en politik i folkflertalets intresse — jo, pyttsan! Bostadspolitiken präglas i hög grad av fåtalets intressen gentemot de stora boendegrupperna.

Ingen av de agerande är kända för att idka någon social verksamhet. Det lönar sig för direktörerna att ta över. Det belyser allt tydligare vart Sverige är på väg under den borgerliga regeringen. Från socialdemokratiskt håll har vi lagt seriösa förslag i syfte att återföra bostadspolitiken i dess traditionellt sociala riktning. Våra krav är konkretiserade och utförligt motiverade: Bostadsbyggandet måste öka. Det måste snarast omfatta ca 70000 påbörjade bostäder årligen. Vi har föreslagit prisstopp på byggområdet, skärpt prisövervakning och entreprenadpriskontroll, ökade resurser till statens prisoch kartellnämnd för viktiga undersökningar om prisrörelserna på boendeområdet samt ställt krav på särskilda tilläggslån i syfte att sänka produktionskostnaderna med rimligare hyror som följd. Allt detta har de borgerliga sagt nej till. Regeringen ger inte ens prisoch kartellnämnden de resurser som behövs för att snabbt genomföra undersökningen — naturligtvis därför att man själv inte tillmäter den något intresse. Nej, regeringens politik flyter omkring som valutorna i den s.k. valutakorgen. Ingen kan med bestämdhet säga hur regeringen tänker i bostadsfrågan. Resultatet är dock tydligt: Sverige är på väg in i en bostadskris av väldig omfattning, och för den är den borgerliga regeringen och de borgerliga riksdagsgrupperna ensamma ansvariga. En sak till bör dock noteras i detta sammanhang. Det gäller ungdomen. Många bostadssökande råkar i sociala svårigheter när bostadsmarknaden inte fungerar och när kostnaderna är så höga att man inte orkar med att betala hyran. Hålen i svångremmen har tagit slut. Dessa personer är inte i behov av svepande förklaringar eller frasradikala inlägg. Och ändå tänker man särskilt på de unga — morgondagens föräldrar. I Stockholm saknas det ca 30 000 bostäder, köerna blir längre och längre, och bostadsbyggandet har pressats ned till absolut bottennivå. Förvåna er inte om ungdomen gör revolt och sätter i gång en samlad proteströrelse mot det borgerliga misslyckandet! Vad skall vi ge dessa ungdomar för råd, damer och herrar i regeringen? Tala om för oss vad receptet är från regeringen till alla de ungdomar vilkas elementära krav är rätten till en god bostad. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen, som står i full överensstämmelse med det yttrande som gjorts av de socialdemokratiska ledamöterna i civilutskottet.

Fru talman! Det finns frågor där det råder verkliga åsiktsskillnader mellan de politiska partierna här i kammaren och mellan regering och opposition. Det finns andra frågor där vi alla i grund och botten egentligen har samma åsikt och samma vilja till åtgärder men där man av olika skäl finner det intressant att försöka måla upp en bild av åsiktsskillnader. Jag vill påstå att frågan om ungdomsarbetslösheten hör till den senare kategorin. Jag tror att vi alla är lika mycket på det klara med vilket oerhört allvarligt problem ungdomsarbetslösheten utgör. Vi är alla på det klara med att arbetslöshet alltid är ett stort problem men att det är ett större problem när den drabbar ungdomar, eftersom den då kan få mycket långtgående sociala konsekvenser som kan påverka hela deras framtid. Därför tror jag att det är en gemensam stark vilja hos samtliga politiska partier att få till stånd åtgärder som kan begränsa arbetslösheten bland ungdomar så mycket som möjligt. Regeringen har också under årens lopp vidtagit en lång rad åtgärder för att förbättra sysselsättningssituationen för ungdomar. Jag tror inte att jag behöver ta upp kammarens tid med att gå igenom listan av insatser från de icke-socialistiska regeringarna under de senaste åren för att förbättra ungdomens sysselsättningssituation. Vi vet också att situationen skulle vara betydligt värre än den är i dag utan dessa åtgärder. Det handlar om beredskapsarbeten, utbildningsinsatser, stödinsatser för företag osv. I det betänkande som kammaren i dag har att ta ställning till framförs några förslag från socialdemokraterna som, påstås det, skulle medföra en förbättring av sysselsättningssituationen för ungdomen. Anna-Greta Leijon, som talade här för en stund sedan, gick försiktigtvis inte in på innebörden av de socialdemokratiska förslagen. Hon valde också att lämna kammaren omedelbart efter sitt anförande. Jag tror att orsaken till det möjligen kan vara det faktum att socialdemokraterna här som på så många andra punkter slår in öppna dörrar. Det man föreslår i sin motion är sådant som redan är på väg att Å tgärder för att hända, deras förslag förutan. Ett av dessa förslag är en satsning på varvad utbildning. Ett arbete med detta är på gång. Riksdagen har redan tidigare ställt sig bakom förslag från bl.a. centerpartiet om att vi skall försöka utveckla varvad utbildning i Sverige. Det är alltså ingenting nytt. Dessutom har det utarbetats ett förslag om en inbyggd företagsutbildning, vilket riksdagen snart får ta ställning till. Det innebär att ungdomar skall kunna slussas ut på arbetsmarknaden samtidigt som de får en utbildning som är väl anpassad till de krav som ställs och de behov som ungdomarna har på arbetsmarknaden. I den socialdemokratiska motionen krävs också förbättrat studiestöd. Det har redan lämnats tilläggsdirektiv till studiestödsutredningen i syfte att ordna ett bättre studiestöd just för de ungdomar som genomgår gymnasial utbildning. Det är alltså ingenting nytt i det förslaget heller. Det föreslås också att man skall införa ett system för att omvandla beredskapsarbetena till fasta jobb. Det är naturligtvis en intressant fråga som man bör diskutera vidare. Vi har också sagt i arbetsmarknadsutskottet att vi förutsätter att man tar upp den frågan i samband med att man på det nya året lägger fram förslag om beredskapsarbeten och inbyggd företagsutbildning. Det är bara på det sättet att detta skapar i och för sig inga nya jobb. Vad man kan göra med ytterligare bidrag är i praktiken att förlänga beredskapsarbetstiden. Poängen med beredskapsarbete är ju att det skall röra sig om arbetsuppgifter som inte ryms inom arbetsgivarens normala verksamhet och som arbetsgivaren normalt inte har förutsättningar att få utförda. Det går alltså inte att utan vidare förvandla beredskapsarbeten till fasta jobb utom i den mån man ger fortsatta anslag — och då är det inte fråga om vanliga fasta jobb utan bara om förlängt beredskapsarbete. Allt beredskapsarbete syftar ju till att man successivt skall kunna gå över till fasta jobb i den takt sådana står till buds på arbetsmarknaden. Därför bör man naturligtvis alltid pröva olika vägar för att underlätta och påskynda övergången från beredskapsarbeten till fasta jobb. Vi måste säkert länge än arbeta med olika typer av vad jag vill kalla provisoriska lösningar för att förbättra de ungas sysselsättningssituation. Men ännu viktigare är att vi seriöst diskuterar hur vi mera långsiktigt skall kunna ge de unga en starkare position på arbetsmarknaden. Utbildningsinsatser och beredskapsarbeten är inte alltid sådana långsiktiga lösningar. En viktig sak där är naturligtvis den allmänna sysselsättningsutvecklingen. Är det dåligt med jobb totalt sett är det ofta ungdomarna som drabbas i första rummet. Vill vi förbättra ungdomarnas situation måste vi öka tillgången på arbete. Vi har en expansion inom den offentliga sektorn, men vi måste också ha en expansion inom näringslivet. En förutsättning för att vi skall få en ökad sysselsättning i näringslivet är naturligtvis att företagen får en rimlig lönsamhet, så att de uppfattar det som meningsfullt att utvidga sin verksamhet. Där vill jag bara konstatera att socialdemokraterna har en tendens att konsekvent motsätta sig alla åtgärder som skulle kunna ge näringslivet denna rimliga lönsamhet och därmed förutsättningar för fler arbetstillfällen inom näringslivet. Det andra viktiga fältet, där vi måste vidta mer långsiktiga åtgärder, är utbildningsområdet. Vi måste se till att de unga får en utbildning som bättre än i dag ger dem den bas som behövs för att de lätt skall kunna komma in på den öppna marknaden. I centerpartiets utbildningspolitiska motion, som vi lade fram i våras, ägnade vi denna fråga mycken uppmärksamhet. Vi betonade vikten av att öka möjligheterna till praktiskt inriktad utbildning och att tyngdpunkten mer bör läggas på sådana kunskaper som skulle underlätta ett inträde på arbetsmarknaden. Det är naturligtvis vår förhoppning att utvecklingen inom vårt utbildningsväsen skall gå i den riktningen.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

Fru talman! De svenska löntagarna har fått det allt sämre de senaste åren. Under de tre senaste åren har reallönerna för heltidsarbetande industriarbetare sjunkit, sammantaget så mycket som 6 96. Det är första gången under hela 1970-talet som vi har fått reallönesänkningar före skatt. Även efter skatt har reallönerna sjunkit. Också prisökningarna har varit våldsamma. 13 96 år 1977 var ett rekord, men också i år finns det risk för en prisstegring på omkring 10 96. I så fall får vi en genomsnittlig prisökning per år med 1096 sedan vi fick borgerliga regeringar i det här landet. Särskilt allvarligt är det naturligtvis att priserna på livsmedel stigit extra kraftigt, eftersom vi vet att det är utgifter som särskilt hårt drabbar låginkomsttagare och barnfamiljer. Vi har också fått uppleva en högre arbetslöshet än på många år, och den har ju särskilt drabbat industriarbetare och byggnadsarbetare. I september i år hade arbetslöshetskassorna för industriarbetare drygt 70 96 fler arbetslösa registrerade än för tre år sedan. Och antalet industrijobb minskade med 120 000 från 1975 till 1978. Ja, vi har fått uppleva en förändrad subventionspolitik när det gäller livsmedel, som innebär att man tillåter prishöjningarna att slå igenom och drabba konsumenterna. Vi har fått uppleva ett skrämmande lågt bostadsbyggande och en bostadspolitik som drabbar både byggnadsarbetarna i form av arbetslöshet och hyresgästerna i form av kraftigt stigande hyror. Vi har fått uppleva en regering som egentligen inte har uträttat någonting för att få fart på industriinvesteringarna och på så sätt skapa jobb och utrymme för ekonomisk expansion i framtiden. Däremot har man låtit vinsterna i företagen stiga kraftigt utan att göra något för att få pengarna att användas för produktiva investeringar. Sist men inte minst har vi fått känna på en skattepolitik som ytterligare har ökat klyftorna i samhället och försvårat avtalsrörelserna. Vad vill då regeringen göra i det läget? Jo, man fortsätter på exakt samma väg. De optimistiska beräkningarna i början av året om prishöjningarna har grusats. Vi riskerar nu en prisstegring på runt 10 96 innan året är slut. Och ekonomiministern har förutskickat att vi inte kan vänta oss några vidare ökningar av livsmedelssubventionerna. Och skatteförslagen missgynnar fortfarande lågoch mellaninkomsttagarna, medan de högre inkomsttagarna ges betydande lättnader. Några grepp för att komma åt den låga investeringsnivån och nedrustningen av vår industri har vi inte fått. Och vi riskerar att få försämrade bostadsbidrag och en rad taxehöjningar. Fru talman! Det här kan låta som en fruktansvärd klagovisa, men jag tvingas konstatera att detta är en faktabaserad redovisning som gäller något som radikalt har försämrat de flesta löntagares vardag. Och nu står vi inför en avtalsrörelse. Arbetsgivarna meddelar att de saknar förmåga att betala högre löner, trots att vi vet att reallönerna sjunker medan vinsterna har ökat kraftigt. Och regeringen manar till återhållsamhet. Ändå måste de vara medvetna om att det för fackföreningsrörelsen inte finns något val. Om inte regeringen är villig att driva en politik som medger reella förbättringar för löntagarna och därmed skapar förutsättningar för en lugn avtalsrörelse, då måste åtminstone fackföreningsrörelsen slåss för sina medlemmars intressen. Och då blir det inga stillsamma avtalsrörelser. I år ser det mycket värre ut än på länge! Fru talman! Skall vi få lugn på arbetsmarknaden måste vi få en politik som hårdhänt tar itu med prisstegringarna. Då måste vi få en skatteoch avdragspolitik som tar itu med orättvisorna och medger reella förbättringar för de stora löntagargrupperna. Och då måste vi få en offensiv sysselsättningspolitik som utvecklar vår industri och ger flera jobb. Här har socialdemokratin och fackföreningsrörelsen lagt fram en hel del förslag. Jag skall nämna några som har stor betydelse för avtalsrörelsen. Vi måste få en effektiv prisövervakning och priskontroll. Vi måste få en skattepolitik som gynnar de breda lågoch mellaninkomstgrupperna. Och vi måste få en industriell expansion så att vi kan hävda vår export. Detta måste samhället ta initiativ till. Bara en sådan politik kan lägga grunden till lugna lönerörelser, så att näringslivets konkurrenskraft kan förstärkas. Fackföreningsrörelsen är ingen vän av stora nominella löneökningar som kan ätas upp av inflationen. Men det förutsätter att vi kan få en inhemsk expansiv politik med god tillväxt och Åtgärder för att stabilisera ekono full sysselsättning som medger reallöneförbättringar för löntagarna. Det skulle också ge oss en efterfrågan som kan medföra ökade produktiva investeringar och också positivt påverka det väldiga budgetunderskottet. Fru talman! Skall stundande avtalsrörelser kunna få lyckliga slut krävs det att regeringen lyssnar inte bara till arbetsgivarna utan också till löntagarna!

Fru talman! Ivar Nordberg har ställt ett yrkande om att punkten 4 i hemställan i den socialdemokratiska motionen blir föremål för en särskild votering. Jag vill stödja det yrkandet. Sedan vill jag bara konstatera att budgetministern inte fann det vara värt att besvara mina frågor om orsaken till att utflödet av valuta ur landet ökade kraftigt omedelbart efter det att en ny räntehöjning genomförts. Budgetministern har för länge sedan lämnat kammaren, tydligen nöjd med sina insatser. Det var kanske lika bra. Förut tog han till bedyranden och osanningar för att dölja det verkliga ekonomiska läget. Nu väljer han att tiga. Det var på sitt sätt också ett besked. Det var dessutom representativt för den debatt som inte fick föras här i dag.

Fru talman! Regeringen föreslår i sin proposition 1979/80:41 att riksdagen beviljar anslag för en svensk statskredit till Turkiet på 50 milj.kr., varav 25 miljoner av biståndsmedel. Denna åtgärd är unik. Endast vid ett tidigare tillfälle har en sådan aktion gjorts, och det var i anledning av händelseutvecklingen i Portugal.

Och måhända hade det varit väl magstarkt också för den borgerliga regeringen att göra det, eftersom man svårligen kan påstå att händelseutvecklingen i Turkiet under högerregimen Demirels ledning skulle innebära några demokratiseringssträvanden. Tvärtom — det är en sant bakåtsträvande regim som nu tagit makten, en sann förtryckarregim. Det är ett land med undantagslagar som erinrar om 1930-talets Italien. Fru talman! Över huvud taget saknas i propositionen och utskottsbetänkandet motiveringar för denna unika åtgärd. Därför får man söka sig bakom orden för att finna den verkliga anledningen. Låt mig då inledningsvis konstatera några saker: För det första: Turkiet skall alltså stödjas med biståndsmedel, visserligen inte i denna första omgång, men senare. Att Turkiet skall stödjas med biståndsmedel strider mot samtliga de principer som riksdagen fastlagt för vår biståndspolitik. Här skär regering och riksdag ner Cubas anslag med motiveringen att det inte tillhör de fattigare länderna men medger alltså utan vidare Turkiet pengar. Det är, fru talman, märkligt att inte ledamöterna i utrikesutskottet har reagerat mot denna reaktionära behandling av principer fastlagda av riksdagen. Och det är märkligt att socialdemokraterna i finansutskottet över huvud taget inte har reagerat. Anser de verkligen att Turkiet under Demirels ledning tillhör de länder som Sverige skall stötta? För det andra: Anslaget knyts till Internationella valutafondens program. Är det rimligt att vi går in med svenska statsmedel och föreskriver Internationella valutafondens recept för andra länder? Har inte Mats Hellström och andra, även centerpartister, tidigare reagerat mot detta? Och vilket är Internationella valutafondens recept i detta fall? Därom står intet i propositionen. Vad händer om Turkiet inte följer IMF:s ofta mycket hårda villkor, villkor som drabbar de breda folklagren i form av åtstramningspolitik och ökad fattigdom? Skall Sverige då dra in krediten, tänker regeringen skicka ner Viggenplan eller vad har man tänkt sig? För det tredje: Turkiets svårigheter, liksom många andra länders, beror självfallet inte bara på vilken regim som sitter vid makten utan också på det multinationella kapitalets och finanskapitalets spel. Man kan misstänka att en del av nuvarande finansiella svårigheter hänger samman med att bankerna, bl.a. i Västtyskland, pressar på när det gäller de kortfristiga skulderna. Och jag frågar då: Är det rimligt att stater, bl.a. den svenska staten, går in och på detta sätt stöttar det internationella finanskapitalet? Nej, fru talman, den verkliga anledningen bakom regeringens proposition och utskottets tillstyrkan är naturligtvis att regeringen vill vara med och leka bland de stora. Den kredit som föreslås ingår i ett bland OECD-länderna samordnat betalningsstöd för Turkiet. Idén kläcktes vid de fem ledande imperialistiska stormakternas toppmöte i Guadeloupe i december 1978. Man varallvarligt bekymrad över situationen i Turkiet och händelseutvecklingen i Iran. Därför beslöt man att stötta Turkiet, för att därmed stödja NATO:s södra flank. Frågan fördes sedan fram till OECD, där flera länder lovade att ställa upp. Sedan har alltså Internationella valutafonden förhandlat fram ett ekonomisk-politiskt handlingsprogram med Turkiet av det slag som traditionellt är villkoret för dess stöd, nämligen åtstramning, som ytterligare drabbar arbetarklassen. Detta sker i en situation där människor dagligen och stundligen utsätts för terror, där fackliga ledare mördas eller kastas i fängelse och där all opposition förtrycks. Fru talman! Är detta regeringens nya biståndspolitik? Går vi snart helt i USA:s ledband? Var finns nu den av den borgerliga regeringen så omskrutna utrikespolitiska trovärdigheten, när det är så uppenbart att Sverige deltar i detta för att främja västmakternas säkerhetspolitiska intressen? Och varför är socialdemokraterna så tysta? Var finns nu kritiken mot förtryckarregimer? Jag tycker det vore politisk ynkedom om inte denna fråga ytterligare får begrundas innan några beslut fattas. Jag tror och hoppas nämligen att vissa av kammarens ledamöter tidigare har blivit förda bakom ljuset i denna fråga. Och jag anser att utrikesutskottet måste få yttra sig innan man beviljar krediten och därmed åsidosätter våra biståndspolitiska mål. Därför, fru talman, yrkar jag i första hand på återremiss av ärendet — så att man kan inhämta också utrikesutskottets synpunkter — i andra hand på avslag.
Fru talman! Det väcktes icke några motioner i anledning av propositionen 1979/80:41 — inte heller från vpk. Detta förslag innebär att Sverige med en liten del deltar i ett internationellt samordnat betalningsbalansstöd till Turkiet. Det sker enligt samma modell som tidigare har tillämpats beträffande Portugal. Fru talman! Jag yrkar avslag på Eva Hjelmströms återremissyrkande och bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 11.
Fru talman! Jag noterar att det inte heller nu ges några motiveringar.

Man framhöll att det var en mycket unik aktion — därmed underförstått att den inte skulle upprepas. Vi har inte väckt någon motion nu, jag är medveten om det, för vi uppmärksammade inte propositionen när den kom. Men det får ju inte föranleda att man inte reagerar när man väl upptäcker missförhållanden — att riksdagen är på god väg att bryta mot sina egna fastlagda mål och principer för bistånden. Jag tycker fortfarande det är ynkligt att ingen socialdemokrat deltar i denna debatt. Jag tycker det är egendomligt att ingen av utrikesutskottets ledamöter deltar i en debatt som så uppenbart berör utrikespolitiska frågor. Jag vidhåller att detta är en åtgärd som inte bara strider mot våra biståndspolitiska målsättningar, utan den minskar klart trovärdigheten för vår utrikespolitik. Vad det hela nämligen gäller är de facto att man stödjer de stora imperialistiska staternas strävanden att stötta NATO:s södra flank.
Under överläggningen har yrkats dels bifall till utskottets hemställan, dels, av Eva Hjelmström, i första hand att ärendet skall återförvisas till finansutskottet för ytterligare beredning, i andra hand — om återförvisningsyrkandet avslås — avslag på utskottets hemställan. Propositioner ställs först beträffande yrkandet om återförvisning av ärendet till finansutskottet för ytterligare beredning. Jag erinrar om att det i 4 kap. 9 § riksdagsordningen föreskrives följande: ” Ärende, i vilket utskott har avgivit betänkande, skall från kammaren återförvisas till utskottet för ytterligare beredning, om minst en tredjedel av de röstande ansluter sig till yrkande om det.”

Fru talman! Frågan om Sveriges nationaldag tillhör inte de stora frågorna, men när den ändå tas upp på annat håll kan några blygsamma erinringar vara berättigade. Det är en aning svårt att driva polemik i frågan. Motionären, professor Biörck i Värmdö, har nämligen i motionen yrkat att den 6 juni skall bli helgdag, medan han i utskottsbetänkandet har skrivit under på att den 6 juni inte bör bli det. Så jag vet inte riktigt var den formella utgångspunkten befinner sig, men det spelar inte så stor roll för vad jag har att säga. 1956 sade allmänna beredningsutskottet att det var tveksamt om 6 juni hade sådan anknytning att den allmänt uppfattades som nationaldag. I dag säger konstitutionsutskottet, att 6 juni allmänt kommit att uppfattas som nationaldag. Det är en ny åsikt som riksdagens konstitutionsutskott här för fram. Det är i och för sig förvånande. Men mest förvånande är, att denna åsikt nog saknar förankring hos breda skikt av nationen. En nationaldag måste för att fylla någon funktion ha en emotionell förankring hos folkets flertal. Den förankringen måste grundas i realiteter, inte i konstlade, oäkta traditioner, som blåses upp av vissa särintressen. Svenska flaggans dag har ingen sådan reell tradition i folkets liv att utgå från. Dess ursprung är tvärtom rätt tvivelaktigt. Tanken föddes av ultranationalistiska kretsar i nationalromantikens och reaktionens 1890-tal. De kretsar som bar upp den sedermera var samma kretsar som ville underblåsa antiparlamentariska och antidemokratiska strömningar, som ville anknyta Sverige till Kaiserns Tyskland, som ville upprustning och krig med Norge. Det var folk som predikade åsikten att i Sverige och Norden bodde en ras, som var förnämligare än andra människor. Och när Svenska flaggans dag firades officiellt för första gången 1915, så var det när kampen mellan kungamakten och folkmakten stod som hårdast här i landet. Och dagens firande riktade då sin udd mot liberalismen och mot arbetarrörelsen. De som här i landet ivrigast har sökt att drapera sig i nationalsymbolen har inte heller alltid visat sig vara de bästa patrioterna. Alltför mycket har det kopplats till första världskrigets tyskaktivism, alltför ofta blev en braskande nationalism en skylt bakom vilken man krökte rygg för Hitlertyskland. Och vad var det för patriotiskt i när dessa kretsar på 1930-talet framträdde som värnare av den svenska rasen genom att motsätta sig att judiska flyktingar fick en fristad i Sverige? Jag minns själv, när jag som pojke betraktade 6 juni-paraderna i min hemstad. Vi barn som kom från arbetarstadsdelarna kände ett väldigt främlingskap inför dessa tillställningar och vi var redan så pass medvetna att vi under de blågula fanorna kunde känna igen alltför många prominenser, som vi visste i sina hjärtan bar andra färger. Med detta vill jag inte misstänkliggöra hedervärda personer som i dag är engagerade i Svenskaflaggansdag-arbetet — ingen skugga över dem. Jag har bara velat påminna om, att den historiska traditionen bakom 6 juni är sådan, att den faktiskt har förblivit fträmmande för stora delar av folket och att den framför allt aldrig har slagit rot bland arbetarrörelsens folk. Patriotismen har inte varit verklig, den har varit konstlad till sin natur. T. o. m. i handlingarna till dagens ärende kan man faktiskt se hur 6 juni kopplas ihop med en historisk tradition, som både är ovetenskaplig och saknar anknytning till folkets verklighet och folkets liv i det förflutna. Om nu Gustav Vasas kungaval skedde den 6 juni, vad har det för emotionell anknytning till folkets historia och folkets villkor? Vad kan en ärlig och uppriktig svensk patriot ha för samhörighet med en person som Gustav Vasa? Denne man, som t.o.m. i sin skrupelfria tid uppträdde som en ovanligt skrupelfri lönnmördare. En man som slog ned bondefriheten och gjorde slut på den gamla svenska landskapssjälvstyrelsen. Och vad har f. ö. de en och en halv miljon människor som bor i de sydligaste landskapen över huvud taget för anknytning till de kungliga hjältar som gång efter annan gått sina härjartåg i deras bygder? 1809 års författning antogs den 6 juni, sägs det. Det var den författning som tre generationer i den svenska arbetarrörelsen fick ägna sina liv åt att bekämpa —-en författning, som tillhörde de mer efterblivna i Europa på sin tid, som med sina urmodiga rösträttsbestämmelser ända fram till 1918 t.o.m. fick det gamla preussiska treklassystemet att förblekna. Vad har detta för positiv anknytning till folkets liv och folkfriheten? Ingen, såvitt jag kan se. Årtalen 1523 och 1809 har inget med folkets historia att göra. Det är därför som den 6 juni inte har någon bred känsloanknytning och inte heller relevans för folkets verkliga upplevelser och föreställningsvärld. Jag kan se till mina egna förfäder bara två generationer tillbaka. En av dem föddes i en syskonskara på 14. Fem av dem dog innan de blev sex år gamla — det blev deras upplevelse av fosterjorden. Fyra emigrerade till Tyskland, för de kunde inte klara sig här i landet. En emigrerade till okänt land och har aldrig återfunnits. En drunknade till sjöss. Tre av de 14 blev kvar och fick se fosterlandet förändras till det bättre. Med denna lilla skildring försöker jag inte vara patetisk eller kokettera, utan jag vill bara erinra om att folkets historia är en annan än den officiella nationalromantikens. Det är i denna folkets historia man måste söka anknytning, om man vill nå den äkta patriotismen. Vi vet alla att det ligger en symbolik i musiken. När folk i svensk arbetarrörelse har demonstrerat första maj har det av olika omständigheter inte fallit sig naturligt att spela svenska nationalsånger. Men det finns en annan nationalsång, som alltid har spelats där, nämligen Marseljäsen. Den spelas fortfarande ibland. Varför det? Jo, därför att den har anknytning till en folkfrihetens fyrbåk — den franska revolutionen. Därför att den 14 juli, Bastiljdagen, i Frankrike firas till minne av politiska fångars befrielse i kamp för folkfriheten. Därför att Bastiljdagen är ett exempel på en äkta patriotisk anknytning utan några konstlade inslag. Fru talman! Jag tror att det är dags att söka helt nya hållpunkter för det nationella och det patriotiska. Den nattståndna nationalromantiken har ingen uppgift att fylla längre. Vi måste börja värdera historiska bakgrunder och rötter på ett nytt sätt. Vi måste försöka erinra oss att vi har en miljon människor i landet som har sitt ursprung i andra länder. De är våra landsmän och våra landsmaninnor. Det är därför nödvändigt att ge en helt ny innebörd åt begreppet patriot. Kanske kan den innebörden bäst hittas i kampen för demokratiska frioch rättigheter, för folkfrihet och för nationell befrielse i världen. Lyckas man inte med det, kan man kanske göra som österrikarna. De har dragit den lätt desillusionerade konsekvensen av sin växlingsrika historia genom att inte ha någon nationaldag alls.

Fru talman! Man kan vara emot nationaldagar av flera skäl. Ett skäl är att man är emot sådana över huvud taget, och det var väl egentligen den ståndpunkten som Jörn Svensson allra sist kom fram till. Jag har undersökt vilka länder som har nationaldagar, och jag har då kunnat finna att sådana firas i bl.a. Cuba, Ungern, Tanzania, Tjeckoslovakien, Irak, Polen, Egypten, Rumänien, Libyen, Vietnam, Bulgarien, Guinea Bissau, Etiopien, DDR, Zambia, Algeriet, Sovjetunionen, Angola, Albanien och Jugoslavien. Det finns alltså länder, i varje fall inom det socialistiska blocket, som anser att det kan vara värt att ha en nationaldag. En annan orsak till att man inte vill ha en nationaldag eller till att man polemiserar mot det förslag som nu framlagts är att man ansett att fel dag har valts. Om man försöker se vilka motiv olika länder haft för valet av nationaldag, kan man finna att ett sådant motiv är befrielseeller självständighetsförklaringar, ett annat motiv är antagande av författningar och ett tredje motiv är kungars och drottningars födelsedagar. Kungars födelsedagar firas nämligen i Thailand, Nepal och Japan. Drottningars födelsedagar firas i Danmark, Holland och England. När det gäller den 6 juni — det är den 6 juni jag här talar om, inte begreppet Svenska flaggans dag — så förenas i den 6 juni faktiskt två av de nämnda tre motiven, nämligen nationell befrielse och antagande av författning. Vi kan nog inte komma ifrån att Gustav Vasas insatser innan han 1523 blev vald till kung innebar en befrielse från det danska väldet. När det gäller det konstitutionella elementet kan jag hänvisa till den 6 juni dels som dagen för antagandet av 1809 års regeringsform, dels som den dag då den författning vi nu arbetar under för första gången antogs vid 1973 års riksdag. Jag har velat anföra dessa synpunkter för att i någon mån belysa varför man både tidigare och nu har samlat sig kring den 6 juni. Ett tredje skäl att vara emot förslaget att göra den 6 juni till nationaldag kan vara att fel person har lagt fram detta. Jag vill då erinra om att den som motionerade i frågan första gången, 1948, kom från samma för 300 år sedan erövrade provins som Jörn Svensson här representerar. Motionären i fråga var därtill socialdemokrat och kvinna, Olivia Nordgren — en radikal person som jag i min ungdom hade förmånen att få träffa. Det är hennes initiativ jag nu följt upp, om än i blygsammare format. Jag har inte, som doktor Svensson påstod, framfört önskemål om att nationaldagen skall vara helgdag. Tvärtom står det i min motion: ”Enligt min mening är det alldeles onödigt att göra nationaldagen arbetsfri.” Konstitutionsutskottet anför nu — mer än 30 år efter det att frågan först togs upp-—att den 6 junis karaktär av nationaldag är så etablerad att den åtgärd som min motion syftade till, nämligen ett formligt beslut av riksdagen, inte kan anses behövlig. Jag har accepterat detta konstaterande och anslutit mig till utskottets enhälliga skrivning. Fru talman! Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr 25.
Fru talman! Gunnar Biörck i Värmdö vill inte riktigt förstå vad jag menar. Han har inte förstått det djupa främlingskap som finns och som alltid har funnits hos den svenska arbetarrörelsen och hos breda skikt av det svenska folket gentemot hela den falska nationalromantiska historieskrivningen och den politiska tradition som det speciella svenska nationaldagstänkandet har varit anknutet till. Det är vad det handlar om. Gunnar Biörck vill inte heller förstå de problem som ligger i att vi i dag i vårt moderna Sverige inte kan åberopa en sådan nationalistisk historieskrivning när vi har över en miljon människor som har sitt ursprung i andra länder och för vilka det patriotiska begreppet framtonar på ett helt annat sätt. Jag kan inte förstå att det skall vara i enlighet med modernt tänkande och med demokratiska principer att insistera på att en ovetenskaplig historieskrivning, som blåsts upp till falska proportioner av punschpatrioter och ultranationalister på högerkanten i det här landet, skall få vara vägledande för hur svenska folket skall uppfatta sin patriotism. Jag kan bara säga, professor Biörck, att på det sättet har den svenska folkmajoriteten aldrig uppfattat begreppet patriot, och man kommer heller aldrig att göra det. Däri ligger främlingskapet inför 6 juni-firandet. Däremot är det möjligt — vilket jag har försökt att antyda — att på en helt ny grundval, med en helt ny tolkning av begreppet patriot och patriotism, skapa en äkta anknytning mellan firandet av en nationaldag och firandet av folkfrihetens tradition och folkfrihetens principer. Men i dag finns ingen sådan anknytning, och då skall man inte försöka att sätta fram skyltar genom att motionera om att den 6 juni skall bli helgdag. En liten detalj i sammanhanget, eftersom ändå talet faller på den svenska nationalsymbolen. Halvt på allvar, halvt på skämt vill jag fästa uppmärksamheten på det moderata energimärket, som i sitt sätt att framställa nationalsymbolen faktiskt strider mot författningsbestämmelserna, vilka säger att sådana nationalsymboler skall ha bestämda proportioner och framställas på ett bestämt sätt. Så är inte fallet med det här lilla märket. Fru talman! Jag finner inte saken värd något yrkande. Jag har bara genom att framföra mina synpunkter velat understryka för Gunnar Biörck i Värmdö och för andra här i kammaren att det finns en annan nationell och patriotisk tradition än den som är den officiella här i landet. Vi borde kanske under historiens gång och i synnerhet i nuet lyssna mer på den.

Herr talman! Axel Andersson har frågat mig om regeringen avser att inom den närmaste tiden uttala sitt fördömande av de övergrepp mot civilbefolkningen des.k. frontstaterna som Sydafrikas och Sydrhodesias intensifierade terrorattacker innebär. Pär Granstedt har ställt en annan fråga — om vad regeringen planerar göra för att öka det svenska stödet till frontstaterna och för att få till stånd en massiv, internationell insats för att avvärja den hotande hungerkatastrofen i Zambia. Eva Hjelmström har slutligen frågat vilka initiativ regeringen vidtagit med anledning av Sydrhodesias och Sydafrikas terrorbombningar mot civila mål, och vilka ytterligare åtgärder regeringen anser nödvändiga. Axel Anderssons fråga ställdes den 14 november. Den 9 november fördömde jag med skärpa i ett uttalande de rhodesiska och sydafrikanska angreppen mot Angola, Mogambique och Zambia. Nu synes dock en ny utveckling vara på väg. I onsdags kom beskedet om att parterna i Londonkonferensen om Rhodesia-Zimbabwe kommit fram till en principöverenskommelse om eld upphör. Vi hoppas alla att härigenom ett viktigt steg tagits mot fred, majoritetsstyre och självständighet för Zimbabwe. Vad beträffar Zambias försörjningssituation är den, som Pär Granstedt framhåller, mycket oroande. Dålig skörd har ökat behovet av import av livsmedel samtidigt som Zambias importvägar avskurits eller skadats. Alla des.k. frontstaterna, däribland Zambia, bär en tung börda på grund av konflikterna i södra Afrika. Sverige har därför också sedan flera år kraftigt ökat biståndet till Angola, Botswana, Mogambique, Tanzania och Zambia. Utöver det reguljära biståndet, som i år uppgår till sammanlagt 720 milj.kr., har Sverige lämnat ett omfattande katastrofbistånd. Under 1979 uppgick detta till sammanlagt 76,5 milj.kr., varav 26 milj.kr. till Zambia och 14,5 milj.kr. till Mogambique. Efter den senaste tidens rhodesiska attacker har Zambia vänt sig till bl.a. Sverige med begäran om ytterligare katastrofbistånd. Framställning om katastrofbistånd har också kommit från Mogambique. Regeringen kommer att behandla dessa framställningar i positiv anda. Med det anförda har jag även besvarat Eva Hjelmströms fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Det är nog inte alldeles vanligt — om det ens någon gång har inträffat — att någon i den här kammaren har fått svar på en fråga redan innan den är ställd. Men den här gången har det hänt. Egentligen borde jag i dag — med skammens rosor brännande på kinderna — så tyst och obemärkt som möjligt ha försökt dra tillbaka min fråga. Att jag i stället framhärdar beror på att säkert många med mig har missat utrikesministerns fördömande den 9 november av Sydafrikas och det vita Rhodesias angreppskrig mot de s.k. frontstaterna Angola, Mogambique och Zambia. Vad var det vi såg och hörde om detta i svenska massmedia? Ja, efter energiskt letande sedan jag hade ställt frågan — då jag upplystes om att utrikesministern hade uttalat sig den 9 november — hittade jag i en Stockholmstidning en liten notis om fördömandet. Det var allt. Fördömandet passerade obemärkt förbi inte bara flertalet svenskar utan också den internationella pressen, där jag inte hittat något om detta fördömande. Mot den bakgrunden ansåg jag att frågan ändå kunde ha sitt berättigande ur ren opinionsbildningssynpunkt, inte minst därför att Sveriges agerande i sådana här frågor spelar stor roll när det gäller den internationella opinionsbildningen. Några ord om sakfrågan — Sydafrikas och det vita Rhodesias fleråriga och systematiska angreppskrig på frontstaterna. Den förhandlingsuppgörelse som träffades i London i mitten av november överträddes omedelbart. Redan den 19 och 20 november anföll och förstörde rhodesiska och sydafrikanska commandos tre huvudvägar in mot Zambias huvudstad Lusaka. Bl.a. sprängdes flera broar. Den uppgörelse om eld upphör som har träffats den här veckan vilar på mycket bräcklig grund. Den sydafrikanska regeringen har under hela den Smithska eran — så gott som 14 år — otaliga gånger visat att man inte tvekar att med vapenmakt uppehålla sin närmast totala dominans i området. Det är därför min förhoppning att utrikesministern med uppmärksamhet följer händelseutvecklingen i södra Afrika och snabbt och med kraft reagerar mot fortsatta övergrepp, om sådana återigen iscensätts från Sydafrikas sida. Enbart i Mogambique uppgår antalet zimbabwiska flyktingar nu till drygt 150 000. I hela området är det minst en kvarts miljon flyktingar. Normaliseringen kommer att ta tid. I fjol lämnade Sverige 76 milj.kr. i extra bistånd för stöd till flyktingarna, som utrikesministern nyss informerade oss om. Om en begäran om sådant extra stöd kommer i år hoppas jag att beredskap finns och att en sådan begäran också bifalls. Om behovet av svenskt stöd råder minsann ingen som helst tvekan.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det råder som vi vet en mycket svår situation i alla frontstater och kanske — Nr 47 särskilt i Zambia, där något av en hungerkatastrof hotar. Det är resultatet av — Fredagen den en medveten politik från det vita eller övervägande vita Rhodesias sida. Man = 7 december 1979 har valt att föra ett krig mot civilbefolkningen inte bara i Zimbabwe utan också i grannstaterna. Och syftet med den krigföringen har naturligtvis varit Om regeringsåtatt försvaga frontstaternas stöd till Patriotiska fronten. gärder med anled Zambia är särskilt utsatt på grund av sitt geografiska läge. Man är i hög grad — ning av vissa krigsberoende av Sydafrikas territorium för tillförseln av livsförnödenheter. Även handlingar av om det också har öppnats förbindelsevägar via Tanzania är det mycket svårt — Sydafrika och att den vägen få fram förnödenheter i tillräcklig omfattning. Sydrhodesia Detta gör att stöd just till Zambia har dubbel motivering, dels genom ; synpunkten att det stärker Zambias möjligheter till en oberoende position, dels genom det rent humanitära motivet att undvika mycket av mänskligt lidande. Vi vet att situationen i Zambia just nu är kritisk, att landets tillförselvägar — precis som det står i utrikesministerns svar — är blockerade på olika sätt. Därför behövs kraftfulla insatser för att hjälpa Zambia just nu. Det är riktigt och värt att notera att Sverige har en lång tradition när det gäller stöd till frontstaterna och att vi alltsedan den första regeringen Fälldins tillträde 1976 har vidareutvecklat detta stöd. Det är därför naturligt för oss att agera så positivt som möjligt också här. Det hade naturligtvis varit värdefullt att få ett mer preciserat svar från utrikesministern, ett något klarare besked om vilka slags svenska stödinsatser som är tänkbara. Nu säger utrikesministern att framställningarna om bistånd kommer att behandlas i positiv anda, och det uppfattar jag naturligtvis som värdefullt. Vi får väl avvakta och se vad den positiva andan kommer att innebära i mer konkreta termer för den lidande befolkningen i Zambia.

Herr talman! I likhet med Axel Andersson hade inte heller jag upptäckt att utrikesministern besvarat min fråga redan innan den var ställd och fördömt det terrorkrig som Rhodesia och Sydafrika bedriver mot frontstaterna. Här får massmedierna ta på sig en stor del av ansvaret, tycker jag. Massmedierna har också påstått att bombningarna av frontstaterna skulle rikta sig huvudsakligen mot gerillan och mot militära mål, vilket inte är riktigt. De har framför allt riktats mot civilbefolkningen, mot kommunikationerna, mot försörjningssituationen såväl i Angola och Mogambique som i Zambia. Nu skall jag inte förlänga diskussionen, för jag uppfattar utrikesministerns svar som mycket positivt. Där utlovas ytterligare stöd till de här länderna i en för dem väldigt svår situation. Jag vill alltså tacka utrikesministern för svaret.

Herr talman! Jag har heller inget otalt med dem som ställt frågorna, men låt mig komplettera svaret på det sätt som Pär Granstedt ville att jag skulle göra. 165 Han undrade vad vi gör mera konkret för Zambia. Sverige har under det här budgetåret redan satt av 20 milj.kr. till katastrofbistånd till Zambia, 15 milj.kr. för att avhjälpa ett stort underskott i betalningsbalansen och 5 milj.kr. till inköp av majs. I juni 1979 har därutöver 6 milj.kr. lämnats för upprustning av den del av Benguelajärnvägen som går genom Zambia. Sedan har alltså nya framställningar gjorts om svenska insatser. Vi behandlar dem i positiv anda, och jag tror att jag vågar säga att de kommer att bli bifallna. Vad som redan hänt är att SIDA har sänt ner en transportkonsulent till området för att närmare pröva vilken typ av insatser som behöver göras. Det är riktigt som Pär Granstedt har sagt att vi har en gammal fin tradition när det gäller att hjälpa Zambia och de övriga s.k. frontstaterna, och den traditionen tänker vi vidmakthålla.
Herr talman! Jag är medveten om att Sverige redan har gjort betydande insatser för att stödja såväl Zambia som övriga frontstater, precis på det sättet som utrikesministern beskrev här. Det är naturligtvis värdefullt. Behovet har varit stort under en mycket lång tid.
Den information som når oss från Kampuchea visar allt tydligare att den av regeringen i Phnom Penh distribuerade katastrofhjälpen effektivt når ut till alla delar av landet. Samtidigt har Pol Pots styrkor och de människor som tvingats följa dem och andra mot regeringen fientliga grupper i allt större omfattning sökt sig över till Thailand.
Min fråga gällde närmast det konkreta resultatet av den nu aktuella förfrågan från Zambia och de övriga frontstaterna. Jag tolkar utrikesministerns svar så att förfrågningarna i praktiken kommer att bli bifallna. Jag förstår att utrikesministern inte kan uttrycka sig mera definitivt innan några beslut är fattade, men jag tolkar hans svar så att allt talar för att framställningarna kommer att bifallas.
Hjälp till dessa människor administreras mest effektivt från det senare landet. Sverige bör därför erkänna regeringen i Phnom Penh som den enda lagliga i Kampuchea och upprätta fulla diplomatiska förbindelser med den. Är utrikesministern villig att medverka till att åtgärder vidtas för att upprätta fulla diplomatiska förbindelser med regeringen i Phnom Penh?
Det noterar jag som någonting mycket positivt och mycket glädjande.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om jag är villig att medverka till att åtgärder vidtas för att upprätta fulla diplomatiska förbindelser med regeringen i Phnom Penh. Så nyligen som den 23 oktober svarade jag på en liknande fråga av Oswald Söderqvist att det enligt den svenska regeringens uppfattning inte fanns någon regering som legalt kunde sägas representera Kampuchea. Jag finner inte att det sedan dess inträffat något som skulle ge anledning till en ändrad bedömning.

Nr 47 Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det är Fredagen den alldeles riktigt att vi nyligen hade uppe samma sak, men utvecklingen går 7 december 1979 snabbt i Sydöstasien f. n., och det finns anledning att håll? frågan levande och aktuell. Jag tror att vi ganska snart kommer att bii tvungna att ta ställning till Om upprättande den på ett mer bestämt sätt. av diplomatiska Alla rapporter som vi får och har fått under de senaste veckorna talar — förbindelser med entydigt om att den regim som har kontroll över det kampucheanska regeringen i Phnom området, som förmår att administrera hjälpverksamheten och som är i färd — Penh med att få i gång administrationen i övrigt och bygga upp landet är regimen Heng Samrin i Phnom Penh. Alla rapporter som vi får talar också om att inflytandet för den tidigare regimen Pol Pot, både när det gäller kontroll över territoriet och kontroll över befolkningen, blir allt mindre och mindre. Man kan väl säga att de senaste rapporterna tyder på att den regimen inte upprätthåller någon kontroll längre. Det gör att det här är högaktuellt. Vi vet att Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Cambodja, som nyligen haft en delegation där, har lämnat samma uppgifter. I morse hörde jag i min radio att Englands regering har sagt upp förbindelserna med Pol Pot. Det är intressant i sammanhanget om det är på det sättet. Jag skulle vilja ställa två följdfrågor till utrikesministern. Den första är om utrikesministern är beredd att medverka till att Sverige som ett första steg bryter förbindelserna med Pol Pot. Den andra frågan avser ytterligare en sak som kommit fram efter den svenska kommitténs besök. Det gäller frågan om att bereda den nationella enhetsfronten för Kampucheas ställning, FUNSK, möjlighet att öppna ett informationskontor här i Stockholm. De följdfrågor jag vill ställa till utrikesministern gäller alltså frågan om att bryta förbindelserna med Pol Pot och om att inrätta ett informationskontor här i Stockholm.
Herr talman! Det hördes också i min radio att engelsmännen hade om inte, som Oswald Söderqvist uttrycker saken, ”sagt upp sig hos Pol Pot”, så i varje fall i formell mening brutit förbindelserna. Storbritannien intar nu alltså samma position som vi när det gäller diplomatiska förbindelser med Kampuchea. Oswald Söderqvist sade vidare att det snart blir tid att ta ställning. När den tiden kommer skall den svenska regeringen också ta ställning. Vi kommer då att göra det enligt gammal hävdvunnen praxis, dvs. vi skall hålla oss till principen att erkänna stater och upprätthålla diplomatiska förbindelser med de regeringar som på rimlig grund kan sägas ha kontroll över det territorium som de gör anspråk på.
Herr talman! Vad beträffar det sista är det väl ganska klart att regimen Heng Samrin har rimlig kontroll över Kampucheas territorium. Så långt är väl kriterierna uppfyllda. Vad det gäller den andra saken så är den ändå en ganska tydlig markering. Jag vill då fråga: Vilka slags förbindelser har den svenska regeringen med Pol Pot? Vilka kontakter kvarstår där?
Herr talman! Jag kan svara på samma sätt som jag gjorde förra gången som Oswald Söderqvist och jag pratades vid på kammartid, nämligen att vi upprätthåller de förbindelser som vi anser oss behöva för att kunna göra en rejäl insats i det hjälparbete som pågår och som skulle behöva bli av större omfattning.
Chiles ambassad i Stockholm används som spioncentral för att registrera chilenska flyktingar i Sverige.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om verksamheten vid Chiles ambassad i Stockholm — särskilt den registrering av chilenska flyktingar som uppges äga rum där — kan tolereras som normal diplomatisk aktivitet och, om inte, vad jag tänker göra åt saken. Jag är medveten om de klagomål som riktats mot vissa delar av verksamheten vid Chiles ambassad. Utrikesdepartementet har kallat upp den chilenske beskickningschefen och fäst hans uppmärksamhet på saken.
Anser utrikesministern att detta kan tolereras som normal diplomatisk aktivitet och om inte vad tänker utrikesministern göra åt saken?
Vi har därvid framhållit att vi förväntar oss att ambassaden bedriver sin verksamhet på sådant sätt att den inte strider mot svensk lag och folkrättens regler.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret även på denna senare fråga. Jag är mycket nöjd med det svaret. Det är bra att den svenska regeringen har gjort detta påpekande och på det sättet visat sitt missnöje med de här tendenserna, som vi har sett exempel på tidigare på andra ambassader och även då ingripit mot. Jag hoppas självfallet också att regeringen även i fortsättningen kontrollerar verksamheten vid ambassaden och har kontroll över att sådan verksamhet inte fortsättningsvis kan bedrivas. Jag tackar än en gång.

Herr talman! Inger Lindquist har frågat mig hur jag bedömer situationen i Uganda, och vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att snabbt bistå Ugandas folk. Aminregimens fall innebar för Uganda slutet på en period av brutalt förtryck, då även ekonomin vansköttes och en stor del av samhällsfunktionerna lamslogs. De krigshandlingar som föregick Amins fall åtföljdes på många håll av omfattande kaos och brottslighet. Ugandas nya regering såg som sin första uppgift att återställa säkerheten i landet. Man håller nu på att inleda ett program för att på nytt bygga upp Ugandas administration, industri, jordbruk och transportapparat. Denna återuppbyggnad kräver naturligtvis sin tid i det illa sargade landet. Ugandas regering har utlovat demokratiska val inom två år. Till dess styrs landet av ett nationellt råd, där representanter för olika befolkningsgrupper ingår. Det är min förhoppning att det i Uganda skall komma till stånd en politisk, social och ekonomisk utveckling till gagn för folkflertalet. Sverige har efter Amins fall till Uganda anslagit nära 8 milj.kr. i humanitärt bistånd. Dessa medel har lämnats via Röda korset, FN:s utvecklingsprogram, FN:s flyktingkommissarie, Frikyrkan hjälper, World University Service och Sjundedagsadventisterna. Vid ett av Världsbanken nyligen ordnat möte om Ugandas ekonomi framhölls särskilt landets mycket stora behov av stöd för betalningsbalansen. Den svenska regeringen överväger f. n. ett bidrag avsett att underlätta den för Uganda nödvändiga importen.

Herr talman! Tack för svaret! Under flera års tid och till för ungefär ett halvår sedan visade världen ett påtagligt intresse för förhållandena i Uganda, men när Amins skräckvälde tog slut dalade intresset. Jag tycker att det förefaller som om många nu tror att förhållandena där är sådana att man kan lämna Uganda och dess folk åt sitt öde. Men verkligheten är ju den att landet faktiskt är nära en kollaps. Transporterna fungerar inte, och man har stora svårigheter att klara sin vattenförsörjning. Kraftsituationen är utomordentligt dålig. Också sopoch avfallshanteringen har stora brister. Livsmedelssituationen är ansträngd: det kan gå veckor utan att man har tillgång till kött och fisk, och priserna är skyhöga — priset på en höna motsvarar ungefär en halv månadslön. I landet finns det 265 000 hemlösa och 25 000 flyktingar från andra länder. Till detta kommer en administration, som enligt vittnesmål arbetar utomordentligt långsamt. Fortfarande är säkerhetssituationen inte tillfredsställande. Här behövs alltså ytterligare pengar och också annan hjälp. Enligt flyktingkommissariens appell i juli i år behövdes det 13,3 miljoner dollar, men enligt en uppgift i går från Uganda går det dåligt med det tillskottet. Man har ännu bara fått in 3 miljoner dollar. Nu redogör utrikesministern för vad den svenska regeringen hittills har gjort. Jag tycker att anslaget på 8 milj.kr. i humanitärt bistånd är bra. Det sägs i svaret också att man vid ett möte anordnat av Världsbanken från svensk sida har övervägt ett bidrag. Jag skulle ändå gärna vilja fråga om utrikesministern ytterligare kan redogöra för detta. Eller skall det lämnas ytterligare humanitärt bistånd på olika sätt från Sverige till Uganda?
Herr talman! Det är ofta så att ett land som genomgår en demokratisk utveckling, som den i Uganda, får mycket sympatier under tiden som detta speglas i massmedia, men sedan glömmer man bort det. Jag hoppas att detta är någonting som begränsar sig till massmedia och att världens regeringar och internationella hjälporganisationer inte gör likadant. Jag delar helt Inger Lindquists uppfattning att Uganda behöver hjälp efter de fruktansvärda år landet genomlevt, både med hänsyn till hur människorna haft det när det gäller sin säkerhet och hur de haft det när det gäller den sociala situationen. Vi kan, bör och kommer att göra insatser inom ramen för det program som Inger Lindquist själv nämnde — Hur stora kan jag inte säga nu, men de är någorlunda jämförbara med dem jag utgår ifrån att andra länder kommer att göra. Här som i andra liknande situationer gäller att det krävs en samlad internationell insats om det skall få någon betydelse för mottagarlandet. Vad Sverige ensamt kan åstadkomma är — även om det vore generöst tilltaget — inte så mycket.

Herr talman! Jag tackar för den kompletteringen av svaret. Utrikesministern säger att de andra länderna gör mycket. Men har de inte gjort väldigt litet? Det har alltså kommit in 3 miljoner dollar, och det är väl väldigt litet!- Kan inte Sverige försöka påverka även andra länder att bidra? En fråga som varit uppe i debatten är att man skulle kunna tänka sig att vi från svenskt håll bidrog med en beredskapsstyrka. De svenska delegater som finns i Uganda säger att det är vad man egentligen skulle behöva i det landet. Jag undrar om utrikesministern är beredd att uttala sig för att ge hjälp på det sättet?
Herr talman!

Något sådant krav har inte kommit till oss, och därför har saken inte heller aktualiserats. Om hjälp åt de Men vi är beredda att göra den insatsen, liksom att göra en ekonomisk insats. — svältande på Östra Vi överväger precis i dagarna vilken omfattning den skall få.
Herr talman! Utrikesministern säger att Röda korset skulle begära en särskild beredskapsstyrka. Men Röda korset kan inte administrera den typen av hjälp. Här rör det sig om experter på eldistribution och liknande frågor. Men jag tror att både utrikesministern och jag vet att det finns ett behov av en sådan beredskapsstyrka. Då kanske man inte behöver vara så stelbent, utan kunde väl framkalla en begäran från Uganda om en sådan.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig vilka initiativ regeringen tänker ta för att snabbt få till stånd en hjälpaktion till de svältande på Östra Timor. Regeringen fattade i oktober beslut om ett svenskt bidrag på 1 milj.kr. till det hjälpprogram som Internationella rödakorskommittén genomför i Östra Timor. Därutöver har Svenska röda korset från egna medel bidragit med 200 000 kr. Regeringen är beredd att överväga ytterligare bidrag till ICRC:s hjälpinsatser i området. Först i somras fick Internationella röda korset efter flera års fåfänga försök tillstånd att tillsammans med Indonesiska röda korset bedriva ett hjälpprogram i Östra Timor. Sverige underströk i fjolårets FN-församling att det var angeläget att öppna kanaler för effektiv humanitär hjälp till den så hårt drabbade befolkningen i Östra Timor. Vi har välkomnat att församlingens resolution detta år lade stark tonvikt på Östra Timors behov av humanitär hjälp. Sedan Indonesien 1975 invaderade Östra Timor har den indonesiska kontrollen över området allt starkare befästs. FN:s krav på respekt för befolkningens självbestämmanderätt har inte hörsammats, och det internationella stödet för FN:s hållning har ständigt försvagats. Sverige har ställt sig bakom FN:s resolutioner. Vi måste emellertid i dag erkänna att det nu råder en de facto-situation i Östra Timor till vilken vi inte 171 kan se något realistiskt alternativ. Vad det internationella samfundet i dag kan uträtta ligger på det humanitära området.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag vill passa på att erinra om att det i dag är fyra år sedan de indonesiska trupperna invaderade Demokratiska republiken Östtimor och satte i gång ett fyra års elände, som har resulterat i att — enligt trovärdiga australiska bedömningar — hälften av befolkningen inte längre finns kvar. Den 28 november 1975 förklarade sig Demokratiska republiken Östtimor självständig, och under ledning av Fretilin försökte man bygga upp en stat som skulle tillgodose medborgarnas elementära behov av politisk, ekonomisk och social utveckling. Man skapade enkla skolor, som beskrivs som att man samlas under ett träd, där det är lämpligt, och skaffar sig en griffeltavla. Man satte i gång en omfattande alfabetiseringskampanj. Det här passade inte det fascistiska Indonesien. En vecka senare invaderade man, och i dag är det alltså årsdagen. När kriget på Östtimor hade pågått i två år började västmakterna — framför allt USA men också Sverige — att leverera vapen till Indonesien. Sverige har sedan dess ökat sin vapenexport till Indonesien, och den är i dag enligt uppgifter uppe i 40 milj.kr. I röstförklaringen i FN säger man att vi erkänner att det i dag finns en de facto-situation i Östtimor till vilken vi inte kan se något realistiskt alternativ. När man har levererat vapen och därmed hjälpt till att skapa en sådan situation som i dag råder på Östtimor säger man alltså att vi måste erkänna situationen. Situationen i dag innebär att stora delar av befolkningen lever i koncentrationsläger, s.k. strategiska byar. Den indonesiska ockupationsmakten har tagit över USA:s kända Vietnamtaktik, som innebär inte bara strategiska byar utan också bombning, avlövning, miljöförstöring osv. Svälten är oerhört stor. Jag skall ställa några frågor till utrikesministern med anledning av svaret jag fick: Vilka initiativ till kontakter har tagits för att öppna de kanaler som nämns i svaret? Är siffran 40 milj.kr. för vapenexport till Indonesien riktig? Hur ser utrikesministern på relationerna mellan vapenexport och hjälp, dvs. hjälp till både bödel och offer med 40 milj.kr. i vapenexport och 1 milj.kr. i stöd till dem som lider under vapnen?
Herr talman! Det är riktigt som har sagts att situationen för befolkningen på Östtimor är svår. Dess bättre har efter hand rapporter inkommit som tyder på att det trots allt är på väg att ske en normalisering, rapporter som talar om att man drar tillbaka trupper, att man har påbörjat avbrutna vägbyggen igen och att man öppnar skolor. Vi hoppas att dessa rapporter är korrekta och att förhållandena skall förbättras. Vad kan Sverige göra i detta område? Ja, väsentligen kan vi här arbeta via — Nr 47 de internationella organisationerna, via opinionspåverkan, genom FN Fredagen den resolutioner och genom att ställa egna ekonomiska resurser till förfogande 7 december 1979 och det har vi också gjort. Till sist, herr talman, tar inte jag åt mig — och säkerligen inte heller någon Om hjälp åt de annan i regeringen —-av beskyllningen att regeringen skulle ha bidragit till den — svältande på Östra situation som nu råder i Östra Timor. Den beskyllningen tillhör de mer — Timor fantasifulla inslagen när det gäller frågeställarens sätt att lägga ut texten.

Herr talman! Tala om fantasifulla uppgifter! Levererar Sverige vapen till ockupationsmakten eller inte, Ola Ullsten? Det finns alltså officiell statistik på att vapenexporten förra året uppgick till 27 milj.kr., och jag frågade om uppgiften att den i år uppgått till 40 milj.kr. är sann. Man måste inse att vapenexport bidrar till att upprätthålla ockupationen av Östtimor. Det kan väl inte vara något som helst tvivel om det. När det gäller kontakterna vill jag erinra om vad Ola Ullsten sade i en frågedebatt med Oswald Söderqvist om Kampuchea: För att nå ut till de människor som lider nöd i Kampuchea, oavsett på vilken sida om stridslinjen som de befinner sig, är det en fördel att ha kontakt med båda sidor. Då kan man nå fram med hjälpen på ett effektivt sätt. Vilka initiativ har utrikesministern tagit för att få kontakt med befrielserörelsen FRETILIN för att förse den med den hjälp som den behöver och vill ha? Den hjälp som i dag kanaliseras över Indonesiska resp. Internationella röda korset går i huvudsak till ”fångarna” i de strategiska byar som har upprättats. Uppgiften att kriget skulle vara slut kan direkt motsägas av de uppgifter som finns från Östtimor. I slutet av förra året dödades 1 200 östtimoresiska motståndskämpar samtidigt med att deras ledare dödades. Så sent som i april i år fanns det rapporter från Indonesien där det sades att försvarspersonal hade besökt ”fronten”, som ligger 3 km utanför huvudstaden Dili. I april i år ansåg alltså Indonesien att det fanns en front. Kriget är inte slut, Ola Ullsten. Och det kommer inte att ta slut så länge vapenleveranserna fortsätter.
Herr talman! Jag har inte uttryckt mig på det sättet att kriget skulle vara slut. Jag har inga uppgifter om att alla krigshandlingar har upphört, och jag har heller inte vidarebefordrat några sådana uppgifter i denna debatt. Den svenska vapenexporten följer den lagstiftning och de regler som finns — en lagstiftning som f. ö. just nu ses över i en utredning och som möjligen kan komma att ändras. Under den tid som jag har haft insyn har vi haft en mycket restriktiv tillämpning av våra krigsmaterielexportregler.

Herr talman! Svenska politiker, i varje fall de flesta, brukar vanligtvis kännetecknas av ett djupt engagemang i internationella frågor och när 173 människor lider svår nöd. Men när det gäller vapenexport som möjligen faller inom ramen för befintliga lagar — som naturligtvis har stiftats av tidigare regeringar — menar Ola Ullsten att man är oförhindrad att fortsätta exportera. Har inte Ola Ullsten någon som helst moral? Jag måste fråga: Hur kan Ola Ullsten somna när han vet att 40 milj.kr. avsätts för vapen till ockupationsmakten medan 1 miljon går till dem som lider i fängelserna eller i lägren? Hur i all världen kan Ola Ullsten göra detta? Hur kan Ola Ullsten stå ut med detta? Har Ola Ullsten ingen åsikt om vad som är rätt eller fel när han kryper bakom en utredning om att man möjligen skall stoppa denna export? Jag har fortfarande inte fått svar på denna fråga: Vilka kontakter har tagits för att få fram hjälp till den andra sidan? — det som var så viktigt när man uppehöll kontakten med Pol Pot.
Herr talman! Vi har tagit de kontakter med Fretilin som är möjliga att ta — inte minst i New York. Vad sedan gäller förekomsten av min moral, så vill jag säga till Hans Petersson att den finns där, och även engagemanget för människor som har det svårt finns. Dessutom har jag respekt för de lagar som denna församling har stiftat.

Herr talman! Om en regering upplever att stiftade lagar och förordningar är uppenbart oriktiga, att de inte stämmer med människors uppfattning om vad som är rätt och riktigt och vad som kan anföras vara en god moral när det gäller umgänget med andra människor i andra delar av världen, då är man oförhindrad att lägga fram förslag om att ändra de reglerna — om man inte törs sätta stopp för vapenexporten på annat sätt. Det behöver man inte utreda i detta fall, Ola Ullsten. Det vore bra med ett erkännande av att det är felaktigt att bedriva denna vapenexport och att den inte kan accepteras. När det gäller kontakterna med Fretilin, så har organisationens företrädare sagt att den svenska regeringen är välkommen att kontakta dem, och då skall de se till att det bistånd de får kommer fram. Hur det kommer fram kan man av säkerhetsskäl inte yppa, men att hjälpen kommer fram är säkert.
Herr talman! Det är riktigt att när regeringen upplever att lagar utsätts för berättigad kritik finns det anledning att se över de lagar eller bestämmelser som det är fråga om. Jag vill inte påstå att den kritik som kommer från Hans Petersson och från hans parti i regel tillhör kategorin berättigad kritik, men faktum är att dessa bestämmelser just nu är under översyn.

Herr talman! Kan jag då tolka utrikesministern så, att det snarast kommer ett förslag om förändringar av reglerna för vapenexport och att det snarast kommer ett förslag om att denna skall upphöra vad gäller t.ex. Indonesien? Kan vi snarast få ett besked från utrikesministern om att kontakter med Fretilin har upptagits och en redovisning av hur stor hjälp som går den vägen för att nå alla sidor? Det är bra att man satsar på Röda korset, men man når bara de av Indonesien kontrollerade områdena.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta med anledning av den uruguayska diktaturens systematiska brott mot demokratin och de mänskliga rättigheterna. Förhållandena i Uruguay har ganska ofta tagits upp i riksdagen. Mina företrädare har vid flera tillfällen uttalat stark kritik mot de svåra kränkningar av mänskliga rättigheter som sedan flera år tillbaka sker i Uruguay. Såsom medlem av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna har Sverige aktivt engagerat sig i strävandena att uppnå ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i världen. Inte minst har den svenska regeringen drivit frågan om Uruguay. Vi kommer självfallet att även i fortsättningen verka i internationella sammanhang för att respekten för grundläggande mänskliga rättigheter återupprättas i Uruguay.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Uruguay kallas i dag för Latinamerikas tortyrkammare: Där finns 4 000 politiska fångar. 55 000 människor har passerat fängelser och häkten sedan 1973. 1 invånare av 60 har utsatts för tortyr. 50 96 av nationalbudgeten går till militära ändamål. En halv miljon invånare har lämnat landet. 500 familjer äger all jord. Arbetslösheten är 12 96. Detta är Uruguay i dag. Under början av 1900-talet, fram till slutet av 1960-talet, var Uruguay en demokrati och t.o.m. en välfärdsstat. I dag är bilden en annan, och vad som just nu är det allvarliga i Uruguay är att den politiska, ekonomiska och sociala situationen blivit alltmer kritisk. Diktaturen är hårt trängd, och detta drabbar naturligtvis hela befolkningen, men särskilt de politiska fångarna. Deras situation har försämrats märkbart. Militärdiktaturen är naturligtvis medveten om att dess brutalitet och ekonomiska svältpolitik inte håller i längden. De vet att de kommer att hamna i samma situation som Somosaregimen i Nicaragua. I ett sista desperat försök håller de nu på att göra sig av med de politiska fångarna. De godtyckliga bestraffningarna ökar, tortyren har intensifierats, disciplinen har skärpts och våldsapparatens psykologiska tryck över de fängslade har blivit alltmer hotande. Utrikesministern känner säkert väl till detta dels genom information från föreningen Uruguay i Sverige, dels genom att den svenske ambassadören i Uruguay — om jag inte är felinformerad — har besökt åtminstone ett av militärfängelserna. Jag tycker det är bra att Sverige har agerat i internationella sammanhang och tänker fortsätta att göra det. Men med tanke på den situation som just nu råder i Uruguay och på de förhållanden som råder för de politiska fångarna anser jag att en påtryckning från den svenska regeringen direkt till militärdiktaturen i Uruguay har betydelse. Det är viktigt att regeringen gör klart för dem att man är medveten om vad som håller på att ske med fångarna. Trots allt är även en militärdiktatur känslig för sådana påtryckningar. Jag skulle vilja fråga utrikesministern om han har någonting att informera om när det gäller den svenske ambassadörens besök i fängelset — om jag är rätt informerad var det i det här fallet flera diplomater som besökte det. Jag är naturligtvis medveten om att en militärdiktatur kan ”städa” fängelser inför sådana besök, men det skulle ändå vara intressant att höra om utrikesministern har någonting att rapportera i det avseendet.
Herr talman! Jag delar naturligtvis Bertil Måbrinks förhoppning om att även diktaturer kan vara känsliga för internationella opinionsyttringar. Det är också med den förhoppningen som vi deltar i sådana. Vad gäller förhållandena i fängelserna finns det i och för sig rapporter som tyder på att antalet politiska fångar har minskat, men det finns också rapporter som vi har anledning att ta på allvar och som tyder på att förhållandena för de fångar som fortfarande finns där är mycket svåra. Som Bertil Måbrink nämnde fick den svenske ambassadören tillfälle att tillsammans med andra besöka Libertadfängelset. Det föranledde inte oss att ändra vår uppfattning om situationen i landet. Vi har också, till den verkan det kan ha, gjort framställningar direkt till de uruguayska myndigheterna och därvid framfört den oro vi känner för landets fångar.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhandlingarna i statens arbetsgivarverk om en ny tjänsteorga nisation för den högre musikutbildningen skall kunna genomföras i rimlig tid. Statens arbetsgivarverk fick i juni 1978 med kompletterande underlag i juli samma år i uppdrag att föra de förhandlingar som behövs om anställningsoch arbetsvillkor för vissa lärare vid musiklärar-, musikeroch kyrkomusikerlinjer i högskolan. Av förhandlingsunderlaget framgår att vissa provisoriska anordningar på den tjänsteorganisatoriska sidan torde få vidtas i avvaktan på att tjänsteorganisationen allmänt inom högskolan ges en förändrad utformning som resultat av lärartjänstutredningens arbete. Enligt vad jag har inhämtat påbörjades förhandlingarna på eftersommaren 1978 och pågår fortfarande. Representanter för regeringskansliet har på begäran av parterna gjort vissa klarlägganden med anledning av förhandlingsuppdraget. Jag beklagar att avtal med anledning av uppdraget ännu inte kunnat träffas. Om AIf Wennerfors med sin fråga velat påkalla ett ingripande från min sida, vill jag erinra om att jag av formella skäl inte har möjlighet att ta sådana initiativ.
Herr talman! Jag skall först be att få tacka utbildningsministern för svaret. Det är faktiskt så, att så gott som hela 1970-talet har gått utan att Påra förhoppningar beträffande den högre musikutbildningen har infriats. Det är ett halvt decennium sedan OMUS-kommittén — organisationskommittén för högre musikutbildning — kom med sina förslag, och det är några år sedan riksdagen fattade beslut om reformeringen på det här området. Det är mer än ett och ett halvt år sedan regeringen gav statens arbetsgivarverk i uppdrag att föra förhandlingar om en ny tjänsteorganisation. I dag är det den 7 december 1979. Om de informationer som jag har är riktiga — och jag har ingen anledning att tro något annat — har faktiskt förhandlingarna inte ens påbörjats. Visserligen sade statsrådet att de skulle ha påbörjats i somras, men enligt de informationer som jag fått har det enbart varit fråga om s.k. sonderingar. Jag är rätt säker på att man ännu inte har suttit runt ett förhandlingsbord. Det här är uppseendeväckande. Men det är ändå, herr talman, mycket tillfredsställande att jag har fått ett så positivt svar av utbildningsministern. Jag noterar att utbildningsministern beklagar att avtal med anledning av uppdraget ännu inte har kunnat träffas. Jag hade inte tänkt mig att det skulle bli fråga om något slags ingripande från utbildningsministerns sida, eftersom det ju inte är möjligt. Jag är fullt nöjd med svaret. Til! sist vill jag bara säga att det har hänt oerhört mycket i svenskt musikliv. Dagligen annonseras det i tidningarna runt om i landet om olika slags musikaktiviteter. Se bara på de många ungdomar som är med i körer och orkestrar av olika slag, se bara på hur våra egna ungdomar får uppleva ett helt annat musikliv än den äldre generationen kanske har fått vara med om. Mycket tyder på att vi har fått ett Musiksverige som det finns stor anledning att slå vakt om, inte minst att utveckla. Därför är det viktigt att vi ser till att de uppdrag som myndigheterna har fått fullgörs.

Herr talman! Eivor Marklund har frågat mig när regeringen kommer att för riksdagen framlägga förslag som garanterar de synskadade tillgång till dagspressen. Sedan flera år tillbaka har ljudband använts för att ge information av olika slag till synskadade. Numera finns ett rikstäckande nät av s.k. ersättningstidningar, som innehåller intalade artiklar från dagspress och dessutom speciell information till synskadade. Självfallet är dessa ersättningstidningar värdefulla för de synskadade. Från de synskadades sida reses emellertid också krav på att få ta del av innehållet i samma dagstidningar och samma tidskrifter som alla andra. F. n. pågår på ett antal håll i landet försöksverksamhet med att läsa in och på olika sätt distribuera innehållet i tidningar till synskadade. Denna verksamhet har i stor utsträckning möjliggjorts genom anslag som regeringen beviljat ur allmänna arvsfonden. De synskadades riksförbund avser att under våren 1980 publicera en rapport om pågående projekt. Redan i höst har förbundet publicerat en delrapport, som i huvudsak behandlar försöksverksamheten med tidningen Kronobergaren på kassett. Det finns ingen anledning att dölja att det är dyrt att specialredigera en tidnings innehåll för inläsning på kassett och distribution till synskadade. Årskostnaden för Kronobergarens del ligger på åtminstone en halv miljon kronor. Det är angeläget att man undersöker på vilka sätt man kan göra det möjligt för synskadade att ta del av tidningarnas innehåll. Inom utbildningsdepartementet utarbetas f. n. riktlinjer för hur ett kommande utredningsarbete bör bedrivas.
Herr talman! Jag tackar för svaret på den fråga som jag har ställt under hänvisning till det uttryckliga löfte som gavs av representanter för två av de i regeringen ingående partierna, folkpartiet och moderaterna, vid en utfrågning hos Synskadades riksförbund under valrörelsen 1979. Löftet innebar att frågan om synskadades tillgång till dagspress skulle lösas redan under det kommande riksmötet. Löftet stöddes också av representanterna för socialdemokraterna och mitt parti, vpk. Det innebär att det bör finnas en klar riksdagsmajoritet för att åstadkomma en lösning. Till saken hör också att de huvudfrågor som skulle tas upp vid utfrågningen — dit hörde bl.a. denna om dagspressen — hade sänts ut till partirepresentanterna god tid i förväg. Man hade således rätt att förmoda att dessa hade försäkrat sig om att det som de framförde inte var personliga uppfattningar utan att det verkligen var partiernas ståndpunkter. Mot den bakgrunden tycker jag inte att utbildningsministerns svar är särskilt uppmuntrande. Nu skall man undersöka och utreda. Yttrandefrihet och informationsfrihet tillhör de rättigheter som i regeringsformen tillförsäkras varje medborgare. I riktlinjerna för den statliga kulturpolitiken, som antogs 1974, sades det att man skulle skapa reella möjligheter för att yttrandefriheten skall kunna utnyttjas. I utredningen Kultur åt alla framförs som en huvudprincip att handikappade skall ha rätt till samma kultur som andra. På det här sättet upprepas riktiga och viktiga principer för vår demokrati i olika sammanhang. Tyvärr stannar det alltför ofta vid att man bekänner sig till principer. Man tycks inte vilja förstå att det ibland fordras speciella åtgärder för att förverkliga dem. Och när man förstår det så uppenbaras det plötsligt att principer som i andra sammanhang betecknas som oskattbara är i högsta grad uppskattbara och har ett pris. För dem som är väl utbildade, har god ekonomi, jobb, kan se, höra och tala och kan röra sig fritt i samhället — för dem räcker det långt att de här principerna finns och lever. Men det gör det inte när det gäller de ca 200 000 människor som har så svåra synskador att de inte alls, eller med största svårighet, kan läsa en dagstidning. För dem gäller att samhället, i demokratins namn, måste iklä sig skyldigheten att se till att de på ett annat sätt än nu och efter eget fritt val får ta del av informationen. Utbildningsministern hänvisar till kostnaderna. Det har beräknats att det kostar ungefär 75 milj.kr. att genomföra kassettutgivning av dagspressen. Centerpartiet har vid den utfrågning som jag hänvisade till sagt att man tycker att det är ett för högt pris för att ge de synskadade dessa rättigheter. Utbildningsministern vill inte heller dölja att det är dyrt. Men är det enligt utbildningsministerns mening för dyrt?
Herr talman! F. n. pågår tre försök med ersättningstidningar. Kronobergaren i Växjö och Vestmanlands Läns Tidning läses in på kassett efter särskild redigering och distribueras till 200 resp. 120 synskadade, som får tidningen samtidigt med ordinarie utbärning. Kronobergaren startade sina försök på julafton 1977, Vestmanlands Läns Tidning i oktober 1979. Norrländska Socialdemokraten har en distribution via radionätet till tio försökspersoner. Man läser under natten in delar av tidningen på mottagarnas bandspelare. Detta försök startade i september i år. Direktiven till en utredning om hela denna verksamhet är praktiskt taget klara, och vice radiochefen Jan-Otto Modig har lovat åta sig den utredningen. Det gäller inte bara en fråga om kostnader utan också vilken metod som är den riktiga och hur man skall gå till väga för att genomföra den. Intill dess att vi blir klara med en sådan utredning bör självfallet den pågående verksamheten understödjas, och det har hittills skett genom allmänna arvsfondens försorg.
Herr talman! De ersättningstidningar som utbildningsministern hänvisar till har naturligtvis haft och har betydelse, men de har även sina begränsningar — vilket också de synskadade själva har framhållit —t.ex. att de inte tar politisk ställning. Därmed begränsas också de synskadades debattmöjligheter, deras möjligheter att själva få den politiska information som de naturligtvis lika väl som andra har rätt till. Jag känner också till de försök som pågår. Det senaste, som avser Norrländska Socialdemokraten, har startat i mitt eget län. Det är naturligtvis viktiga satsningar, och jag menar inte heller annat än att man skall stödja dem och driva dem vidare. Men det räcker inte. Även de är begränsade och visar att de synskadade inte har tillgång till all den information som vi seende får. Min fråga var, som jag sagt, baserad på det förhållandet att representanter för politiska partier vid en utfrågning som hade anordnats av just denna särskilda grupp i samhället sade sig vara beredda att se till att denna fråga skulle lösas under det riksmöte som då förestod. Mot denna bakgrund upprepar jag att det är märkligt att man fortfarande anser sig vara på utredningsstadiet.

Herr talman! Lars Werner har i en interpellation till mig frågat hur regeringen ser på den forcerade kapprustning som NATO nu planerar, med särskild hänsyn till den nya kryssningsroboten, om regeringen — som vissa stater, även NATO-stater — tänker protestera mot denna upprustning och uppmana till fortsatta förhandlingar med Sovjet och Warszawapakten. Vidare har Lars Werner frågat vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att påskynda en militär nedrustning i Europa. Den svenska regeringen har vid flera tillfällen uttalat sin oro över de militära rustningarna i Europa. Denna oro har vi framfört i internationella sammanhang och direkt till kärnvapenstaterna. I ett inlägg den 29 oktober i FN:s debatt om nedrustning berörde jag den aktuella utvecklingen, inkl. satsningen på nya kärnvapen, även i vårt närområde. Jag beklagade då de tendenser i den riktningen som gjort sig märkbara inom de båda stormakts = Nr 47 blocken. Det finns i dag i Europa omkring 10 000 kärnvapenstridsspetsar. — Fredagen den Dessa vapen moderniseras fortlöpande och blir allt rörligare och mera 7 december 1979 träffsäkra. Äran kossor Häri ligger en risk för att kärnvapen inte främst kommer att tjäna som — Om regeringens avskräckningsmedel utan i stället vid en konflikt i Europa verkligen kommer till användning. Detta skulle alltså innebära en sänkning av kärnvapentröskeln, dvs. den nivå vid vilken en insats av kärnvapen kan bli aktuell. Denna ödesdigra utveckling måste brytas. Ömsesidiga och reella nedskärningar av såväl kärnvapen som konventionella styrkor måste uppnås. I det aktuella läget är det av stor vikt att förhandlingar omgående inleds beträffande de kärnvapentyper som ännu inte omfattas av pågående samtal om rustningsbegränsningar mellan blocken. Från svensk sida har vi noterat parternas uttryckliga vilja att förhandla. Denna vilja har manifesterats i bl.a. Wienkommunikén den 18 juni vid undertecknandet av SALT II-avtalet och därefter i den sovjetiske presidentens tal den 6 oktober samt på västsidan i uttalanden från ett flertal ledande politiker. Det är härvid av grundläggande betydelse att SALT II snarast ratificeras så att vägen därefter öppnas för en omfattande SALT III-förhandling innefattande även vissa kärnvapen i Europa. Jag vill också i detta sammanhang påminna om vikten av ett fullständigt stopp för kärnvapenprov. Vi hoppas sålunda, herr talman, att det skall bli möjligt att nå fram till en ömsesidig begränsning av kärnvapnen i Europa. Det gäller inte minst de vapen som införts under de senaste åren eller som kan komma att införas under de närmaste åren inom de båda militärallianserna. Med sådana ömsesidiga begränsningar skapas förutsättningar för den nödvändiga balansen, undviks nya rustningsbördor och öppnas vägen för reella steg i riktning mot en minskning av de bägge supermakternas kärnvapenarsenaler i Europa. Olika uttalanden från såväl väst som öst inger oss också förhoppningar om att truppreduktionsförhandlingarna i Wien snart skall kunna avsätta vissa definitiva om än begränsade resultat. Båda sidor har i MBFR-samtalen lagt fram förslag till rustningsbegränsningar. Bl. a. har västsidan för några år sedan erbjudit sig att göra vissa inskränkningar i sin kärnvapenarsenal i utbyte mot en nedskärning av antalet sovjetiska stridsvagnar i reduktionsområdet. I detta sammanhang välkomnar vi det sovjetiska beslutet att dra tillbaka 20 000 soldater från Tyska demokratiska republiken. För svensk del kommer vi att arbeta vidare för en utbyggnad av de förtroendeskapande åtgärder som överenskommits inom ramen för den europeiska säkerhetskonferensen och som berör bl.a. förhandsinformation om och ömsesidig observation av större manövrar. Sambandet mellan säkerhetspolitik, förtroendeskapande åtgärder av det slag jag har nämnt och nedrustning betonades också i ett svenskt anförande i nedrustningskommittén i Genéve den 20 juli 1978. Vi är därutöver villiga att stödja och själva ta realistiska initiativ till 181 rustningskontroll och nedrustning i Europa. Ett antal förslag härom har framförts av olika länder. Våra egna planer beträffande förtroendeskapande åtgärder avses tjäna samma syfte. Det är vår förhoppning att bl.a. den europeiska säkerhetskonferensen i Madrid nästa höst och det fortsatta arbetet inom denna ram skall möjliggöra överenskommelser om nya förtroendeskapande åtgärder liksom eventuellt utarbetande av ett för alla acceptabelt mandat för framtida europeiska nedrustningsförhandlingar.